Fru talman! Ulf Holm har frågat mig om jag kommer att ta initiativ för att EU-parlamentet ska sluta med sitt flyttande och i framtiden bara ha en ort för sina möten. Ulf Holm har också frågat om Europaparlamentets beslut om att det ska göras en officiell studie av miljökostnaderna på grund av den nuvarande situationen har stöd av de 27 medlemsstaternas regeringar. Det är inte en bra lösning att Europaparlamentet har sitt säte på en plats men under längre tider sammanträder även på en annan. Ordningen är kostsam, opraktisk och inte minst negativ för bilden av EU. Vi skulle gärna se en utveckling där denna ordning förenklas eller avskaffas. Tyvärr verkar det vara uteslutet att de 27 medlemsländerna på kort sikt skulle kunna enas om att Europaparlamentet alltid ska sammanträda i Bryssel. Det har fattats beslut om att Europaparlamentet ska göra en officiell studie som även ska omfatta de miljömässiga kostnader som det innebär att ha Europaparlamentets möten på två olika orter. Det är positivt att en sådan studie görs. I debatten om miljöpåverkan och klimatutsläpp är det viktigt att få kunskap om de miljökostnader som följer av politiska beslut. Men frågan har inte varit föremål för diskussion mellan EU:s medlemsstater.
Fru talman! Jag tackar statsrådet så mycket för svaret, men det var kortfattat. Jag hade förväntat mig en längre och utförligare redovisning, eftersom jag vet att statsrådet har varit mycket engagerad i frågan om EU-parlamentets säten. Parlamentet har 785 ledamöter. Det finns egentligen tre säten. I Bryssel finns huvudkontoret, där man har möten tre veckor per månad. I Strasbourg har man fyradagarsmöten en gång i månaden. Det finns också ett sekretariat i Luxemburg, men det används inte längre, eftersom det är för litet för att rymma 785 ledamöter. Frågan är om det egentligen är lämpligt att man ska kuska runt på detta sätt. Man har smällt upp miljardbyggen för parlamentet i både Strasbourg och Bryssel, nybyggda för att rymma fler ledamöter efter en utvidgning av EU. Det handlar om miljardbelopp. Och så ska man flytta varje vecka. Är det rimligt? Det tycker varken jag eller Cecilia Malmström. Cecilia Malmström tog när hon var EU-parlamentariker initiativet till en namninsamling på webben för att få slut på detta. Men sedan vi fick en ny regering har total tystnad inträtt i denna fråga. Man vill inte ta upp den i något sammanhang, vilket jag tycker är märkligt. Det har sedan 1995, då vi blev medlemmar i EU, med i princip enhälligt stöd från de svenska EU-parlamentarikerna förts en diskussion om att detta inte är hållbart. Det har kommit en rapport, beställd av den gröna gruppen i EU-parlamentet, min partigrupp, om miljökostnaderna av att ha parlament på flera ställen. Vi vet att EU-toppmötet först andra helgen i mars bestämde att EU:s långsiktiga mål är att man ska minska koldioxidutsläppen i EU. Man satte som ett första steg upp att det måste ske. Detta påhejades av EU-parlamentet, men också av Sveriges regering. I rapporten har man uppskattat hur stora koldioxidutsläpp som sker genom att man har två parlament. 3 000 personer ska en gång i månaden förflytta sig, framför allt tjänstemän. Det gäller översättare, tolkar, lobbyorganisationer och EU-kommissionärer. Miljöstudien visar att det i runda tal blir mellan 20 000 och 30 000 ton extra koldioxidutsläpp för att man har denna lösning. Det är naturligtvis inte hållbart om EU samtidigt ska kräva av andra att de ska dra ned på koldioxidutsläppen. Det krävs en förändring. Jag har ställt en fråga till ministern om vilka initiativ som kommer att tas. När kommer regeringen att lyfta fram frågan i EU-sammanhang? Svaret jag får är: "Vi skulle gärna se en utveckling där denna ordning förenklas eller avskaffas." Vad menas med "förenklas"? Jag har inte fått något svar på det. Kanske kommer jag att få ett svar. Den tydliga svenska ståndpunkten måste vara att det ska vara ett säte för EU-parlamentet. Vi måste sluta med flyttcirkusen. EU-parlamentets byggnad i Strasbourg kan användas till annat. Det finns andra större organisationer som också behöver hålla möten i kongressalar etcetera. Det kan inte vara det stora problemet. På frågan om miljöstudien svarar ministern: "Frågan har inte varit föremål för diskussion mellan EU:s medlemsstater." Men kommer Sverige att föra upp frågan till diskussion mellan EU:s medlemsstater? Det är faktiskt ministerrådet som bestämmer över detta. Därför måste Sverige lyfta fram frågan på ministerrådsmötena för att få en förändring i fördraget till stånd. Man kan inte bara sitta tyst och vänta på att någon annan ska ta initiativet.
Fru talman! Ulf Holm redogjorde för hur situationen är i dag med de tre olika sätena. Det är historien som har gjort att det har blivit på det sättet. Så småningom har det också blivit fördragsreglerat att det ska vara så. Därigenom är detta inte så enkelt att ändra på, utan det kräver en fördragsändring. Jag står fast vid det jag sade och som också står i det skriftliga svaret: att det naturligtvis är en väldigt olämplig ordning. Den är kostsam och dyr och förmörkar EU:s rykte. Tyvärr finns det alltför många som förknippar EU med de här koffertarna, som både Ulf Holm och jag har packat genom åren. Den namninsamling som du är vänlig att referera till känner jag också väl till. Mitt personliga engagemang i den frågan tror jag inte kan ifrågasättas. Jag har också kontakt med Europaparlamentets arbetsgrupp i frågan och vet hur den jobbar. Jag har läst den rapport som Ulf Holm redovisar. Det är mycket riktigt väldigt intressanta siffror som finns där. Frågan var om den hade diskuterats bland EU:s medlemsstater. Det har man inte gjort. Den kom ganska nyligen. Vi har inte diskuterat den. Europaparlamentet är inte helt enigt i den här frågan. Det har inte varit möjligt att få en majoritet i Europaparlamentet att uttala att man vill ändra ordningen. Det är en fråga som har varit aktuell och ett arbete som har pågått i många år. Men det har inte varit möjligt. Det är därför väldigt svårt för regeringen att driva den frågan. Signalerna är starka. Det är mycket opinionsbildning, men det är inte rent institutionellt en tydlig åsiktsförklaring från Europaparlamentet. Ska man driva den frågan? Ja, för att ändra på det, eftersom det står reglerat i fördraget, måste det till en enhällighet. Den finns inte. Det är inte bara att det inte finns enhällighet. Det finns mycket få länder som är villiga att driva frågan. Ska Sverige göra det nu? Nej, jag tycker inte att vi ska resa den frågan inför toppmötet i juni eller regeringsförhandlingen. Det är av det skäl som jag nämnde i vår tidigare interpellationsdebatt. Vi vill inte lyfta in några nya frågor. Vi vill lösa dem som finns. Ska man resa frågan måste man vara säker på att det finns en mycket stor del länder som är med i att driva frågan. Vi gör inte det just nu. Det finns ett alliansbyggande som pågår, och det tar tid. Det sker kanske inte under samma former som opinionsbildande i Europaparlamentet. Sådant alliansbyggande tar tid. För närvarande har jag kunnat konstatera att det finns ett väldigt litet stöd för att driva den här frågan.
Fru talman! Visst finns det en historisk förklaring. Det nekar jag inte alls till. Det finns en på den tiden väldigt viktig förklaring till att det blev en sådan uppdelning mellan parlamentets byggnader. Parlamentet var mycket mindre då och hade mindre att säga till om, och framför allt var det färre medlemsstater. Men tiderna förändras. Allt kan inte vara som det alltid har varit. Om man på ett EU-toppmöte bestämmer att vi ska få ned koldioxidutsläppen måste man också se över EU:s egna verksamheter. Där är parlamentet en viktig fråga att lyfta. Som ministern också vet är väldigt många människor engagerade i den frågan. Jag tror inte att det finns enhällighet bland alla EU:s medborgare om att parlamentet ska flytta. Men du har ett väldigt starkt stöd inte bara från svenska medborgare utan också från andra länder. I samtliga 26 medlemsländer finns det personer som är på denna linje. Det finns både ekonomiska och miljömässiga skäl för att flytta parlamentet och ha en byggnad, och då den i Bryssel. Jag är också medveten om att det i dag nog inte finns enhällighet i rådet om att göra en ändring. Men ska man bara lyfta frågor i EU-sammanhanget som man i förväg vet att det finns enhällighet om? Jag tycker inte det. Sverige måste våga kunna ta initiativ i frågor där vi vill se en långsiktig förändring. Vi kanske inte får den i morgon och kanske inte nästa år. Men efter ett par års tid kanske vi har nått en förändring. Detta är just en sådan fråga. Vi måste lägga ned energi och engagemang på att driva de frågorna. Cecilia Malmström har visat att hon är engagerad i frågan, och hon har stöd från många EU-medborgare i denna fråga. Är det inte en utmärkt fråga att driva som EU-minister bland de andra ministrarna på EU-nivå att detta är en viktig förändring för framtiden och för att man i EU ska kunna bli trovärdig i klimatfrågorna? Det är lite skrämmande att man inte vågar lyfta frågan. Det sätter verkligen locket på all diskussion i frågor som är viktiga för framtiden om vi bara kan lyfta fram frågor som vi vet att vi har enhällighet om. Jag tycker absolut att regeringen måste börja lyfta fram denna fråga på kommande EU-toppmöte och säga: Detta är en viktig signal från Sverige. Vi vill att andra länder också ska titta på det och just ge stöd till parlamentet. EU-parlamentet har fattat beslut att man ska utreda miljöeffekterna av att ha två parlament. Det finns ett EU-parlamentsbeslut om det. Om inte EU-parlamentets ordförande själv kommer att säga det på EU-toppmötet tycker jag att Sverige ska markera och lyfta upp denna fråga. Vi stöder och ser fram emot en studie av miljöeffekterna och att ministerrådet och EU-toppmötet ska följa frågan när rapporten kommer. Den rapport som finns är bara beställd från gröna gruppen i EU-parlamentet. Men parlamentet har nu tack vare en svensk ledamot fått ett beslut om att parlamentet officiellt ska utreda detta. Det borde kunna följas. Det är ett utmärkt tillfälle att lyfta detta på EU-toppmötet nu i juni.
Fru talman! Jag är oerhört medveten om de skäl som finns bakom att det inte är en bra ordning. Ulf Holm behöver inte övertyga mig om detta. Jag delar den uppfattningen och är engagerad i detta. Jag följer mycket noga det arbete som Europaparlamentet gör på olika områden. Det gäller bland annat den studie som den gröna gruppen har tagit fram och den som ska följa efter. Jag välkomnar den. Jag kommer att läsa den med mycket stort intresse. Jag tror att den kommer att få stor uppmärksamhet och vara en viktig del i debatten. Jag konstaterar också att Europaparlamentet som institution i dagsläget inte har uttalat sig. Även om jättemånga av dess medlemmar och väldigt många av medborgarna runt omkring i Europa har uttalat att ordningen bör ändras har inte Europaparlamentet med majoritet och som institution uttalat att man vill bryta ordningen. En sådan signal vore väldigt viktig i diskussionen. Men den har inte kommit ännu. Man har olika roller. Att vara Europaparlamentariker innebär förutom att delta i lagstiftningsarbetet att vara opinionsbildande och pådrivande och att kunna lyfta fram frågor och vara medborgarnas röst. När man sedan hamnar i den mycket lyckliga omständigheten som jag har lyckats hamna i, nämligen att vara statsråd, kan man ha samma övertygelse. Men man driver frågor på ett lite annat sätt. Det tror jag säkert att Ulf Holm och jag kan vara överens om. Man måste ordentligt fundera på: Vilket stöd finns det för den här frågan? Sverige ska absolut ensamt driva frågor och lägga dem på EU:s bord. Det är klart att vi ska göra det. Det ingår i begreppet att tillhöra Europas kärna. Vi driver frågor, och ibland positionerar vi oss väldigt extremt i några frågor. Men om man vill samarbeta och få resultat är det angeläget att försöka hitta allierade och driva frågorna tillsammans. När det gäller fördragsfrågor, som vi vet kräver enhällighet, är det ännu viktigare att ha allierade om man vill framstå som seriös. Ett alliansbyggande finns. Det alliansbyggandet har inte lett till resultat. Jag har kunnat konstatera att det inte finns en enhällighet och inte ens en majoritet utan ett mycket litet stöd för att driva frågan i dagsläget. Det kanske ändras. Men så är läget i dag. Frågan är: Kommer vi att driva frågan på regeringskonferensen, om det nu blir någon i sommar? Svaret blir: Nej, det kommer vi inte att göra.